Herr talman! Herr Sträng sade att herr Wickman vill stå stadigt på marken och känna sig för. Jag tycker att herr Wickmans uttalanden under den senaste tiden, framför allt närmast efter valet, inte har givit intryck av att han stått på stadig mark, i varje fall inte när han talat om det socialdemokratiska näringsprogrammet. Snarast har det varit tuvhoppning med förklaringar och bortförklaringar både av vad som står i programmet och vad han själv har sagt. Herr Sträng talade vidare om det jag hade uppvisat i fråga om ovederhäftig socialdemokratisk propaganda. Han sade att det är någon SSU-klubb som kastat fram dessa påståenden. Ja, det är möjligt att det förhåller sig så i något fall, men det finns också exempel på att det rört sig om socialdemokratiska föreningar. Därmed må dock vara hur som helst. Herr Strängs anförande gav vid handen att den socialdemokratiska partiledningen inte vill solidarisera sig med en propaganda av just den typen. Det noterar jag med tillfredsställelse. I det här avseendet har herr Sträng alltså uttalat sig på ett sätt som herr Erlander ännu inte har gjort. Det viktigaste är inte i och för sig vad som trycks i enstaka olika sammanhang, utan det är den anda som ligger bakom, och fortfarande kvarstår den väsentliga frågan: Skall socialdemokraterna fortsätta att försöka dela upp det svenska folket i två mot varandra stridande grupper med till stor del oförenliga intressen? Det är ju detta socialdemokratin försöker valrörelse efter valrörelse. Att man efteråt säger att man bara velat markera att det finns intressemotsättningar är ju att ta alldeles för lättvindigt på saken. Vi skryter i internationella sammanhang med att vi är duktiga, därom är ju alla svenskar överens, och visst klarar vi oss rätt bra. Men vi får inte glömma bort att vi i stora sammanhang spelar en liten roll och att vi därför i stället för att dela upp nationen i två stridande grupper borde satsa på att försöka få till stånd mer av en samverkansanda. Det är klart att vi har vissa olika intressen, men vi bör ändå kunna komma överens om stora saker. Tänk om socialdemokratin efter 1968 års val sade att detta måste vara viktigare än att dela upp Sveriges folk i två grupper. Detta får vi dock, herr talman, tydligen fortfarande vänta på.

Herr talman! Utan att vilja göra herr Holmberg alltför ledsen vill jag framhålla att min uppfattning nog ligger närmare »bara» än »bättre» i den sista frågeställningen. Näringspolitiken är ett arbete, herr Holmberg, i ständig utveckling på grund av att den arbetar i ett samhälle i ständig utveckling. Herr Holmberg kommer att erfara resultatet av näringspolitiken i takt med den aktivisering av verksamheten som regeringen kommer att orka med, naturligtvis inte bara för dess egen skull utan därför att det är behövligt. Det är ju alltid det motivet som skall ligga i botten. Det har väl, herr Holmberg, i dessa försök att aktivisera den industriella demokratin blivit en populär slogan att tala om arbetarna på verkstadsgolvet såsom ett uttryck för vad man menar. I detta uttryck ligger inte någon som helst glömska, av arbetarna på kontor, i administration och i andra sammanhang. Även de har sina fackliga organisationer som företräder deras intressen. Även de har sina företagsnämnder som, efter vad jag har kunnat konstatera, inte är sämre än de arbetare har som står på verkstadsgolvet. Det är således litet onödiga bekymmer. Herr Dahléns senaste anförande vet jag inte riktigt hur jag skall uppfatta. Han är ju i varje fall under valrörelserna inte någon timid och särdeles samarbetsbetonad politisk företrädare för oppositionen i dess förhållande kontra regeringen. Snarare har vi väl mera i herr Dahlén funnit en alldeles ovanligt aggressiv företrädare för de politiska intressen som är specifika för folkpartiet. Därför är det litet svårt för mig att veta vad herr Dahlén är ute efter, när han i ett allmänt tal säger att man ändå borde kunna efterlysa ett »större inslag av samverkansanda» från de två stora stridande grupperna i nationen. Jag kan försäkra herr Dahlén att vi kommer att lägga våra förslag efter bästa förstånd och förmåga och inte alls på något utmanande sätt. Den samarbetsanda som herr Dahlén efterlyser får han tillfälle att demonstrera för egen del under de närmaste åren, när viktiga politiska frågor skall avgöras. Det skall ju vara två parter om ett samarbete, som herr Dahlén vet, och får våra förslag ett helhjärtat mottagande av herr Dahlén kan det väl inte heller undgå att påverka vår syn på samarbetsfrågorna.

Vi använder dessa dämpade perioder till att fylla ut med ett ökat bostadsbyggande och ett ökat offentligt byggande. När industrin kommer tillbaka — och naturligtvis gör den det — skall den ha preferensen. Detta har jag sagt tidigare i dag, och jag står fast vid det. Men om industrin väntar för länge, måste varje regering på ett eller annat sätt stimulera industriinvesteringarna. Det har vi gjort tidigare med gott resultat, och skulle industrin på nytt vänta för länge ser jag framför oss att vi får göra på samma sätt igen; och jag hoppas med gott resultat. Så säger herr Bengtson: »Här står Sträng och talar om de borgerliga som får pengar av storfinansen. Jag vill understryka att centerpartiet inte får några sådana pengar, om nu inte den där hundralappen eller tusenlappen från Weibullsholm skall räknas in i detta.» Som herr Bengtson kan övertyga sig om i kammarens protokoll sade jag uttryckligen i mitt inlägg mot herr Holmberg förra gången: de anslag som storfinansen lämnar till höger och folkparti. Jag underlät att säga centerparti för att bespara herr Bengtson hans senaste inlägg. Men herr Bengtson hör ju aldrig vad man säger — han sitter fast i en uppfattning och sedan spolar det ur halsen på honom alla dessa argument, oavsett om det finns orsak till ett bemötande eller inte. Herr Bengtson är tidlös i det avseendet; jag mötte honom då han var centerpartistisk ungdomsklubbist, och han har inte förändrat sig sedan den tiden.
Herr talman! Herr Sträng sade sig inte förstå vad jag talade om när jag talade om socialdemokratins försök att dela upp den svenska nationen i två mot varandra stridande grupper. Det förstår nog herr Sträng i och för sig mycket väl. Han förstår givetvis att jag syftar på den linje som hans parti har drivit när man har sagt att socialdemokratin tar arbetarnas parti, medan folkpartiet, högern och centerpartiet tar storfinansens parti. Detta är ju en av socialdemokratins huvudslogans, och det är detta jag vänder mig mot. Men, herr talman, jag skall inte pressa herr Sträng mera nu. Jag har ju fått honom att erkänna att en del av den socialdemokratiska propagandan under valrörelsen var felaktig. Jag kan inte begära orimligheter.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men jag tyckte att finansministern sade att han hade träffat mig för många år sedan »när jag var ungdomsklubbist». Då är jag nödsakad att komma med en protest. Jag har aldrig varit ungdomsklubbist, utan herr Sträng måste tänka på något annat tillfälle. Det är sak samma vem som hör och inte hör, men jag har inte beskyllt finansministern för att ha sagt att de borgerliga tar emot pengar. Jag kunde inte referera till den ekonomiska debatten i TV — finansministern var aktsam nog att inte säga någonting sådant då. Men det finns framstående personer inom socialdemokratin, som ständigt säger att de borgerliga tar emot pengar. Det är dem jag vänder mig emot, och jag är bara tacksam för att finansministern rättar till det hela och inte använder sådana uttryck, eftersom de är uppenbart felaktiga. När det gäller investeringarna kan jag delvis instämma i vad finansministern sade. Det är klart att det kan vara en omdömesfråga när de skall stimuleras. Industriförbundet har ju ansett, att de bör stimuleras nu genom bl.a. räntesänkning och andra åtgärder. Jag har också den åsikten att man bör se upp när det gäller industriinvesteringarna och gärna uppmuntra till sådana när så är erforderligt.

Herr talman! Herr Werner och jag har sannerligen ingen större åhörarskara — vi får undvara stimulansen av många och hoppas på ett så mycket intensivare intresse från de fåtaliga tappra här i salen! Innan jag går in på ett par stora frågor, nämligen om det nordiska samarbetet och om Den gemensamma marknadens jordbrukssituation, vill jag göra några reflexioner kring ett rent inrikespolitiskt ämne, nämligen hyresoch bostadspolitiken. Politikerna här i huset, i kanslihuset och i vissa partikanslier har i dag all anledning att ta hatten av för ledningen i hyresgästernas och fastighetsägarnas partsorganisationer. Herr Svensson och herr Breitholtz med medhjälpare har arbetat fram en överenskommelse vilken, därest förslaget godtas först i hyresrådet och sedan i kanslihuset — och det måtte det väl i all rimlighets namn göra — för bort hyresregleringsproblemet från den po Allmänpolitisk debatt litiska dagordningen för en treårsperiod, dvs. bl.a. över nästa val. Vid dessa förhandlingar har man tydligen tagit och givit från båda sidor. Ingendera parten är nöjd med villkoren, men båda parterna är säkert fullkomligt nöjda med att ha nått en överenskommelse efter realistiska principer. På sikt kommer fördelarna att bli uppenbara för alla parter. Avtalet innehåller bra bestämmelser för att få i gång en ökad underhållsoch moderniseringsvolym i det äldre fastighetsbeståndet, något som i sin tur kommer att stoppa tendenser till förslumning, alltför tidiga saneringar etc. Jag kan inte neka mig nöjet att konstatera att en del av avtalet i praktiken innebär bifall till halva min motion i detta ämne från i våras. Det gäller här förbättringsarbetena, för vilka genomförs en enhetlig procentsats av 13 på kostnaden för beräkning av hyreshöjningar. Det har här skett en prutning, då mitt förslag innebar 15 procent.

På så sätt har man med organisationernas hjälp nått det mål som politikerna inte kunde enas om. Av de politiska partierna torde väl i främsta rummet folkpartiet ha anledning att känna tacksamhet för att läget blivit sådant, att man inte ånyo lockas ut på några äventyrligheter. Därnäst nöjda borde socialdemokraterna vara, ty nu kan ju minnet av fjolårets reträtt långsamt blekna. I detta sammanhang skulle jag vilja säga bara ett par små, små ord av kärlek. Det gäller folkpartiets bostadsutspel i valrörelsen, som bl.a. innehöll ett visst mått av ökad subventionering för nya bostadsbyggen, när vi nu långt om länge trodde oss ha kommit bort från subventionsmentaliteten. Förslaget förbigicks med tystnad under valrörelsen från bröderna inom oppositionen. Dessa stillsamma ord innan hugskottet definitivt sjunker ned i glömskan vill bara avisera om att vi på vår kant studerade och värderade förslaget — värderade då lika med utvärderade och inte att förväxla med värdesatte. Om jag nu skall våga mig på några reflexioner i ett par ganska stora och väsentliga frågor beror det bl.a. på att detta sannolikt är mitt sista tillfälle att deltaga i en sådan här allmänpolitisk debatt. Det gäller alltså nordiskt samarbete och europasamarbete, inte så mycket ur en politikers synvinkel utan kanske mera med utgångspunkt från de erfarenheter som den i utrikeshandeln aktivt arbetande efter hand får. Allt marknadssamarbete, som ytterst syftar till en liberalisering av handelsförbindelserna, är riktigt. För dagen är det den nordiska frågan som skall och måste lösas i positiv riktning. Det är glädjande att läsa och höra så många rättframma och klara ställningstaganden, som har framkommit den sista tiden — från finsk sida, från hans excellens statsministern, från Industriförbundets herr Iveroth samt nu även i Industriförbundets höstuttalande och från flera andra.

Faran är då att huvudtanken — ett totalt nordiskt samarbete — plockas sönder i alltför många förslag till kompromisser och dellösningar eller undantag så att bara litet återstår på slutet. Då har man avsagt sig dynamiken, den dynamik för näringslivet som ligger i en mera om fattande och enhetlig lösning. Det är en dynamik som gör att det, som i dag kan synas såsom en eftergift från svensk sida till förmån för något grannland, i morgon har hjälpt till att förändra totalbilden i positiv riktning även för oss. Skall vi sätta oss ned och väga och i pengar beräkna beviljade krav och gjorda eftergifter i våra handelsförhållanden med vart och ett av våra grannländer, och dessa i sin tur skall göra detsamma, kommer vi aldrig fram till något mål. Finns viljan till ett totalt ekonomiskt samarbete — ett handelsblock i Norden — återstår »bara» att fastställa övergångsperiodernas längd, vilka självfallet kan variera, utan att man då får trassla in sig i hundratals eller tusentals undantagsbestämmelser. Det här är inte några originella eller nya synpunkter, men jag anser det väsentligt, när vi nu går att söka oss fram till lösningar den nordiska vägen, att vi påminner oss och kraftigt betonar de positiva effekterna av både Gemensamma marknaden och EFTA, hur övergångstiden tvärtemot pessimisternas åsikter kunde förkortas och hur handelsvolymen växte. Det är lönsamt att i detta sammanhang visa generositet mot grannländerna och öppenhet i förhandlingarna. Det vore tragiskt om förhandlingarna med de nordiska bröderna skulle föras i en anda av misstro och med ständigt lurpassande i detaljfrågor. Jag har velat säga detta av två anledningar, dels den redan nämnda, nämligen ryktet att statsministerns visioner skulle dämpas av finansministerns kalkylationer, dels den att jag har varit i tillfälle att åtminstone på ett område se baksidan av Den gemensamma marknaden, nämligen när det gäller jordbruksområdet. Detta sista har i sin tur gjort att den nordiska lösningen för mig framstår som desto angelägnare. Under jordbruksutskottets Frankrikeresa fick vi franska synpunkter på överskottsproblemet, på smörberg och Allmänpolitisk debatt sockerberg och vinsjöar och också problemet med direktförstöring av de bästa kvaliteterna frukt och grönsaker. Den sistnämnda destruktionen har uppgått till en miljon ton äpplen, apelsiner, tomater och blomkål sedan 1967. Fransmännen ansåg att tyskarna var bovarna i det här grönsaksdramat. Tyskarna i sin tur anser sig totalt sett subventionera fransmännen. En svensk rapport från Bryssel ger vissa fakta. Den gemensamma marknaden tvingas in i ett reformskede innan uppbyggnadsskedet ännu är slutfört. Konsekvenserna av den förda politiken med dess produktionsstimulans har generellt blivit en överproduktion, som väntas bli långvarig. Smörberget överstiger 300 000 ton, ett sockeröverskott på 1,3 miljon ton trycker marknaden, och det är att notera att motståndet mot det internationella sockeravtalet kom just från Den gemensamma marknaden som, om jag minns rätt, var definitivt missnöjd med att dess önskemål om exportkvot inte beviljades.

Det kan nämnas att det franska prisstödet beräknas till sex miljarder francs 1969. Den gemensamma marknaden har alltså samma problem inom jordbrukssektorn som vi har här hemma, bara i oerhört förstorad skala. När man från svensk sida har bedömt föroch nackdelar med ett inträde i Den gemensamma marknaden — det gäller alltså jordbruket — har man enligt min mening för mycket betonat prisnivån, som verkat lockande för våra jordbruksföreträdare, men man har bortsett från eller tonat ner den andra sidan av saken, skattebetalarnas jättekostnader för prisstödet och nu också för det här strukturstödet. Att med öppna ögon gå in i ett system som inte är konstruerat för att fungera i dagens överproduktion — ja, jag kan inte se att man bör göra det. Det protektionistiska draget, som tyvärr vidlåder Den gemensamma marknaden men som dämpats avsevärt på industrisektorn genom Kennedyrondens resultat, finns kvar inom jordbrukssektorn. Följderna av regleringssystemet i fråga om jordbruket har faktiskt skrämt mig. Det tar tid att komma till rätta med nackdelarna, och det är en tid som kan användas till att försöka bygga upp och stärka ett nordiskt block, som självfallet också tar itu med jordbruksfrågorna och inte bara sysslar med industrisektorn. Detta om marknadsfrågorna. Låt mig så med utgångspunkt från en liten passus i herr Bengtsons inledningsanförande fortsätta inom jordbruksområdet. Herr Bengtson var kritisk mot jordbruksuppgörelsen, bl.a. med hänvisning till livsmedelssituationen i världen. Jag delar inte herr Bengtsons åsikt i den detaljfrågan. Världssvälten och uländernas situation påverkas inte av att vi här hemma höjer eller sänker vår produktion med någon procent. De påverkas av helt andra saker. Utan att gå in i detalj vill jag nämna som exempel det nya mexikanska vetet, nya rissorier, förbättrade gödningsoch bevattningsmetoder och andra nyheter, självfallet i kombination med födelsekontroll.

Får jag, herr talman, göra några avslutande funderingar över temat samarbete i oppositionen. Herr Torsten Bengtson, som jag ånyo citerar, talade om »splittringsrörelserna under namnet samling» och konstaterade att denna typ av samling har misslyckats. Jag håller med honom om detta och skulle även ha instämt om han kritiserat vissa hittills använda arbetsmetoder, som jag alltför väl känner till. Men jag anser det vara oriktigt, ett tragiskt misstag och en förolämpning mot en väldig massa borgerligt sinnade väljare, att generellt förlöjliga eller till och med förhåna tendenserna till och önskemålen om samarbete över partilinjerna. Så här starka ord gav kanske herr Bengtsons yttrande i och för sig inte anledning till, men åsnesparken mot högerpartiet fattades inte heller denna gång. Talesättet »inget utrymme för högerpolitik» används som en standardfras, fastän man vet att skillnaderna i praktiken är små mellan t.ex. centerpartiet och högerpartiet och att de kunde bli ännu mindre med mer av god vilja från centerpartiets sida. Jag tror att det talesättet kan komma att verka som en bumerang mot den som slungar ut det. Yngve Holmberg har kanske gjort vidare utläggningar i detta ämne överflödiga, men jag skulle i alla fall vilja ge ett litet bidrag liksom vid sidan av de större linjerna. Jag har i detta hus mött många goda kolleger från centerparti och folkparti. Våra åsikter har sammanfallit, vi har haft en naturlig intressegemenskap. Kan inte den atmosfären av samförstånd på vår mellannivå, om jag får kalla det så, färga av sig i toppskiktet? Jag skulle nästan vilja vara så djärv att jag ber dem, som verkar här även nästa år, att mer energiskt söka arbeta för en sådan utveckling. Herr talman! Översteprästen Chil i lundaspexet Uarda hade varit ute på ett litet politiskt jippo och liksom jag misslyckats. Han dömdes till döden medelst bett av giftormar. Kännande giftet stiga mot sin arma huvudknopp utbrister han i en välljudande svanesång som slutar i orden: »Nu så har jag sjungit min svanesång.» Jag känner med Chil. Hans sång var välljud — min karakteriseras kanske som missljud; om den inte betecknas bara som oljud.

Herr talman! I den politiska debatten här i landet har under senaste åren de näringspolitiska frågorna intagit en central plats. I årets valrörelse blev också näringspolitiken ett av de dominerande inslagen. Så har det varit även i dagens kammardebatt. Enligt många erfarna bedömare grundlades den socialdemokratiska valsegern av de tusentals studiegrupperna i Rådslag 67 med mottot Arbete — Trygghet — Utveckling, som hämtade sitt åskådningsmaterial från den bygd jag representerar, nämligen Ådalen. Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen formade gemensamt på grundval av de många enskilda medlemmarnas önskemål och åsikter det stora näringspolitiska programmet, som mynnade ut i kravet på allas rätt till en trygg sysselsättning. För de många människorna framstod det som alltmer nödvändigt att samhället får ökade resurser för att åstadkomma arbete, trygghet och utveckling. Valets huvudfråga blev därför också en fråga om samhällets resurser, som ånyo visade hur klar skiljelinjen går mellan socialdemokratins syn på samhällets engagemang och den borgerliga uppfattningen i frågan. Jag vill gärna, herr talman, betona att det inte är min avsikt att i denna debatt ta upp de näringspolitiska frågorna i Ådalen i detalj, eftersom jag blir i tillfälle att få göra det i samband med svaret på den interpellation som jag har ställt till inrikesministern i den här frågan. Men jag vill ändå mot bak grunden av vad som har ägt rum i Ådalen belysa hur olika man utifrån sina politiska värderingar kan bedöma de insatser som är erforderliga både från näringslivets sida och från samhällets. När det gäller näringslivet i Ådalen har detta genom tiderna varit helt hänvisat till skogen och träet som den dominerande råvarubasen. Denna ensidighet har ständigt inneburit risker för människor och samhälle och omöjliggjort en långsiktig planering. Författaren Birger Norman har i sin nyutkomna bok »Ådalen 31» lämnat en målande och såvitt jag förstår rättvisande bild av förhållandena, som visserligen direkt hänför sig till 1920 och 1930-talen men som i sin allmänna karaktär har täckning även under tiden därefter. Låt mig, herr talman, citera endast ett kort stycke ur denna bok: »Konjunkturerna steg och föll, svängde och svackade. I andra delar av landet varierade arbetslösheten starkt med onda och goda tider. I de goda kunde den försvinna. I Ådalen försvann den aldrig. Sågverken började ramla, både sågverk och pappersmassa rationaliserade. Efter varje svacka steg konjunkturen, men i Ådalen växte en rest, en ohjälplig bottensats. Det fanns inga utvägar för dem som blev över. Ådalsproblemet var redan ställt. Frågan fanns, men inga svar. Arbetslöshetskommitté erna i Ådalen blev aldrig arbetslösa.» Detta, herr talman, är en diktares analys, men den vitsordas av en hård verklighet och kan beläggas i tillgänglig statistik. Många ställer sig självfallet osökt frågan hur en sådan utveckling har varit möjlig. Jag skall besvara den frågan med att citera några rader ur en ledare i Dagens Nyheter den 9 november 1966 när senast Ådalen förekom i helsidesrubriker i tidningarna. Då skrev Dagens Nyheter bl.a. följande om orsaken till den uppkomna situationen: »De många små sågverken och massafabrikerna från 1910 och 1920-talen har hållit bygden vid liv och givit hygglig avkastning, speciellt under femtitalets högkonjunkturer. Men kortsynta ägarintressen placerade vinsterna i andra näringar och andra trakter, nyinvesteringar försummades, industribilden varierades inte.» Detta är, herr talman, Dagens Nyheters karakteristik av situationen sådan den har uppstått i Ådalen. I klartext är detta ett förhållande som har inneburit att både arbetskraft och råvarutillgångar hårdexploaterats så länge det gav tillräckliga vinster för ägarna, och sedan har samhället fått träda till och rädda försörjningen för de människor som drabbats av det fria näringslivets spel. Denna för bygden så ödesdigra utveckling har också haft till följd en ökad utarmning av kommunernas resurser, vilket lättast kan avläsas i antalet skattekronor. Om man tar ett av högkonjunkturåren under 1950-talet, finner man att i Kramfors stad redovisade skogsbolagen år 1952 sammanlagt 235 685 skattekronor eller 38,1 procent av stadens skatteunderlag. I år är man nere i 28 588 kronor eller 3,3 procent. När sedan denna utveckling fortsätter och på allvar hotar en hel regions möjligheter att leva vidare är det för mig och många i den bygden förvånande att den kritik, som riktas mot näringslivets sätt att fungera, av dess företrädare och vissa borgerliga tidningar uppfattas som ett politiskt utspel i avsikt att tillföra socialdemokratin tillfälliga partipolitiska vinster.

De har mer än en gång fått dra på hårdhandskarna, vare sig de önskat det eller inte.» Här har vi, herr talman, i dag upplevt att herr Dahlén har riktat precis samma kritik mot socialdemokratins syn på näringslivet, när man från socialdemokratiskt håll har kritiserat vissa företeelser inom näringslivet. Herr Dahlén gjorde gällande att vi har piskat upp stämningen bland löntagare mot näringslivet, att det har varit en hetskampanj. När jag lyssnade till herr Dahlén fick jag uppfattningen att han tydligen lever alldeles för långt från de regioner som har drabbats av dessa sysselsättningsbekymmer, exempelvis Ådalen. Det är uppenbart att vissa enskilda företags handlande utsätts för kritik. Jag vill gärna belysa hur den kritiken kan ta sig uttryck i en av de stora tidningarna i vårt län. I en ledare för den 10 oktober i denna tidning sägs: »Den förbittring och de svikna förhoppningar som nu finns bland befolkningen i Ådalen mot SCA är utan tvekan befogade. Den försämrade prestige som blivit följden av företagets agerande får helt tillskrivas dess eget handlande. Vad värre är är att hundratals människor direkt drabbas av den desperation och de överilade beslut, som nu präglar SCA-ledningens handlande.» Detta har inte stått, herr talman och ärade kammarledamöter, i en socialdemokratisk tidning i Västernorrland. Det har stått i herr Dahléns och folkpartiets största organ i området, Sundsvalls Tidning. När man hävdar att samma kritik från socialdemokratins sida skulle vara ett uttryck för en hetskampanj mot när ringslivet gör man sig skyldig till en generalisering som helt saknar täckning i det verkliga livet. Låt mig säga några ord till om Ådalen i anknytning till citatet från Arbetsgivaren. Om man ser på vad som hänt i Ådalen, finner man att »hårdhandskarna» varit vad som flitigast använts i hanteringen av arbetskraft och råvarutillgångar. Men dess bättre är det så, herr talman, att nya ägare till basnäringen i bygden — skogsindustrin — sett som sin uppgift att vidareutveckla och bygga upp en konkurrenskraftig enhet i Ådalen. Jag syftar på Norrlands skogsägares cellulosa AB:s stora utbyggnad i Väja. Det är en satsning för framtiden som jag tror att hela älvdalens befolkning har anledning att glädjas åt. Jag vill gärna ge en eloge åt centerledaren Gunnar Hedlund för hans sätt att förena politiska och företagsledande ambitioner. Det dementerar på ett eftertryckligt sätt talet om att man i Ådalen skulle ha ett sämre företagsklimat än på annat håll i vårt land. Med detta som bakgrund vill jag så gå över till frågan om samhällets resurser i en näringspolitisk situation som den jag här beskrivit. Vi har således kunnat konstatera att det enskilda näringslivet misslyckats i sin uppgift att ge trygghet åt människorna. I december 1966 besökte högerledaren herr Yngve Holmberg Ådalen för att bilda sig en uppfattning om de sysselsättningsproblem området brottades med. I en intervju i högertidningen Västernorrlands Allehanda uttalade herr Holmberg att »det vore skräp om inte det enskilda näringslivet skulle kunna medverka till att lösa Ådalsproblematiken». Det har nu gått snart två år sedan dess, och i dag står det fullt klart, att utan en kraftig satsning från samhällets sida kan medborgarna i denna bygd inte ges en tryggad försörjning.

Jag vill härvidlag helt ansluta mig till de synpunkter som tidigare anförts av LO-ordföranden herr Geijer. Låt mig också säga att om besöket i Allmänpolitisk debatt Ådalen år 1966 inte övertygade herr Holmberg om nödvändigheten av att samhället behöver ett betydande inflytande över näringslivets sätt att fungera, så vill jag faktiskt rekommendera honom ett nytt besök. Jag är övertygad om att de anställda i det enskilda näringslivet skall ge ett entydigt besked om att deras tillit i dag står till samhället och dess resurser.

Nu har jag fått arbete hos AMS och känner för första gången i mitt liv trygghet i arbetet. Det känns tryggt att ha Bertil Olsson bakom ryggen i stället för SCA:s förvaltare.» Det var därför naturligt att väljarna i årets val slöt upp kring socialdemokratin och dess krav på en arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik som skulle trygga sysselsättningen för alla. Det var således en ren felbedömning av de borgerliga partiernas valstrateger, när de gjorde arbetslösheten till en av huvudfrågorna i valrörelsen. När det inträder oro för sysselsättningen, då tror man inte på borgerlighetens möjligheter att lösa en sådan situation. Därom vittnade för övrigt den Sifo-undersökning som presenterades före valet och som gällde frågan om vilket parti som hade de största förutsättningarna att trygga sysselsättningen i vårt land. Den gav ett klart besked om att man i socialdemokratin såg den enda verkliga garantin för en trygg sysselsättning liksom även för de övriga stora trygghetsfrågorna. Slutsatsen av mina funderingar blir, herr talman, att vi gemensamt måste eftersträva en utveckling i vårt samhälle, som i högre grad än vad som nu är fallet tar hänsyn till den enskilda män niskan. Näringslivets frihet får inte bli ett självändamål, som endast ser till den ekonomiska effektiviteten.

Det är tyvärr mera än så. Det är en för många människor hård och liksom för Herbert Östlund i västra Ångermanland bitter realitet. Låt mig få tillägga, att folket i Ådalen lyssnar med särskild uppmärksamhet när herr Browaldh tar till orda, eftersom han förenar uppdraget att vara direktör i Svenska handelsbanken med ordförandeskapet i styrelsen för Svenska cellulosaaktiebolaget. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi alla har behov av ett starkt samhälle som garanterar varje enskild människas lika rätt till trygghet och frihet. För socialdemokratin är detta en självklar målsättning.

Herr talman! Herr Högström gjorde i sitt anförande gällande att folkpartiets talesman, herr Dahlén, bodde alldeles för långt borta från händelsernas centrum, och med händelsernas centrum menar herr Högström i detta fall Ådalen. Men det var inte om den saken herr Dahlén talade, utan han talade om näringslivet i allmänhet, näringslivet i hela vårt land, när han underströk att det är felaktigt att spela ut de anställda och företagarna emot varandra. Herr Högström var alltså ute i alldeles ogjort väder när han gick till angrepp mot folkpartiet. Han bevisade ju strax efteråt själv hur fel han hade, då han citerade en folkpartitidning, som hade gjort ett rätt skarpt uttalande gentemot det företag som herr Högström klandrade. Vi i folkpartiet har aldrig sagt att vi skall försvara alla företag under alla omständigheter. Jag delar helt Sundsvalls Tidnings uppfattning beträffande det sätt på vilket Cellulosakoncernen uppträtt i detta fall. Herr Högström får lov att skilja på ett enstaka företag och näringslivet i allmänhet.

Herr talman! Jag vill till herr Andersson säga att mina synpunkter beträffande vad herr Dahlén sagt skall knytas till det citat ur Arbetsgivaren som jag tidigare anfört. Herr Dahlén sade i sak alldeles detsamma inför kammaren. Då frågar jag mig: Om man på ledaravdelningen i Sundsvalls Tidning hyser samma mening som vi, vad är det då för skillnad på uppfattningen om detta? Man bör göra klart för sig att man inte främjar samarbetet genom att beskylla socialdemokratin för att i detta läge vara den som vill misskreditera näringslivet. Jag vill gärna åberopa vad herr Sträng från denna talarstol sade i fjolårets remissdebatt, nämligen att vi i detta land under socialdemokratins ledning ändå alltjämt har ett till 95 procent privatägt näringsliv. Jag tror att det enskilda näringslivet inte under någon regim varit bättre behandlat än under den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Vi är inte alldeles ovana vid att man plockar fram en tidning eller tidskrift i vilken det står det och det, och sedan gör man gällande att den mening som tidningen eller tidskriften givit uttryck för är folkpartiets mening. När herr Högström citerar ur Arbetsgivaren vill jag försäkra honom att folkpartiet inte är utgivare av den tidskriften. Jag skulle inte tro att folkpartiet ens har några aktier i den eller på något sätt är knutet till den. Därför är det tämligen orimligt att åberopa den i detta sammanhang. Herr Högström skall i stället rätta sig efter det folkpartiet skriver och säger. När det gäller klander av företag som inte sköter sin uppgift gentemot de anställda på rätt sätt, kan jag försäkra herr Högström att vi är minst lika kritiska som han. Men vi använder inte den kritiken som ett slagträ mot hela industrin. Det är den stora skillnaden mellan herr Högström och mig.

Herr talman! Jag vill till den här debatten bara knyta några reflexioner om ett oppositionspartis uppgifter och inriktning. Det sägs ofta att en regering, oavsett vilket parti eller vilka partier som ingår i den, har och måste ha flera naturliga fördelar. Den viktigaste är kanske att den politik som genomförs alltid är den sittande regeringens politik oavsett från vilka personer, grupper eller partier som förslagen ursprungligen kommer. I det ögonblick en regering tar upp en tanke, gör den till sin och presenterar den för riksdagen i en proposition, har den förvandlats till ett förslag vars positiva innehåll kommer regeringen till godo, liksom naturligtvis dess svagheter kan skada regeringen. Det är i regel inte så att ett oppositionsparti, även om det drivit saken i många år och fått sina förslag nedröstade i riksdagen, får de politiska vinsterna av förslaget när det genomförs. Det är regeringen och dess majoritet i riksdagen som i allmänhetens ögon knyts till den förda politiken. En orsak till det är i sin tur att publiciteten kring regeringsförslag nästan alltid är mycket större än publiciteten kring förslag som oppositionen lägger fram. Man vet ju att när regeringen säger något så kommer det i regel att genomföras. När oppositionen ställer sina krav vet man att de i allmänhet röstas ner. Och det är mer intressant att skriva om, tala om, läsa om och intressera sig för de förslag som genomförs än för de tankar som avslås. Regeringen har därför ganska lätt att nå ut till människorna med sina krav; man märker dess politik om inte förr så när den genomförs. Oppositionen har det här mycket svårare. Särskilt svårt är det naturligtvis när oppositionen är uppdelad på flera partier. Regeringens fördelar i det här avseendet beror naturligtvis på både dess handlingskraft och dess PR-förmåga. Nackdelarna för oppositionen kan mildras genom energiska insatser. Pressens, radions och televisionens principer när de presenterar partiernas politik kan betyda åtskilligt. Men ingen kan förneka att innehavet av regeringsmakten är förknippat med ett naturligt överläge när det gäller att göra sin politik känd för de många människorna. Att konstatera det är ingen kritik och inget försök att bortförklara en valförlust, utan det är en karakteristik av hur ett viktigt avsnitt av den politiska debatten fungerar i en parlamentarisk demokrati. Men på ett annat område har oppositionen ett naturligt överläge i förhållande till regeringen. Det parti, eller de partier, som sitter vid makten är också ansvariga för hur makten nyttjas. Misstag av olika slag kan lätt skada en regering; den kan bli ansvarig både för handlingar som den själv rår över och för en utveckling som den inte själv helt kan bestämma. Regeringen blir starkt bunden i sitt arbete och sitt ansvarsområde till den aktuella situationen och till mängder av detaljer av mer eller mindre administrativt slag. Den begränsningen och den bundenheten behöver inte en opposition känna. Det är dess överläge. Ett parti i opposition kan i stället på ett friare sätt tala om principiella problem i en viss politisk situation. Det kan diskutera brister och förbättringar utan att fastna i detaljer och förvaltning. Man kan beskriva utvecklingen på sikt utan att ständigt känna hänvisningarna till det som gjorts eller inte gjorts i nuet. En politiker och ett parti i minoritetsställning i riksdagen bör ha lättare att fästa uppmärksamhet vid de stora framtidsfrågorna, vid de problem och idéer som inte kan förverkligas i dag men som kan förändra samhället i morgon. Jag vill gå ett steg längre. Oppositionens övertag och överläge på denna punkt rymmer också en förpliktelse: nämligen att utnyttja sitt överläge. Vi kräver av regeringen att den skall leda politiken och styra samhället under den tid som den är vid makten. På samma sätt kan vi kräva av oppositionen att den i debatten slår fram de stora principfrågorna, sätter strålkastaren på bristerna och farorna, diskuterar de stora problemen vi möter i framtiden. De politiker som tillhör regeringslägret säger ibland att krav och synpunkter i ett mera långsiktigt perspektiv är »oansvariga» därför att de inte anger konkreta lösningar som man genast kan besluta om. Men utan den typen av »oansvarighet» skulle oppositionen missköta sin uppgift och den politiska debatten förtvina. Det här resonemanget är naturligtvis något förenklat. Men det är nödvändigt för att betona ett centralt avsnitt av arbetsfördelningen mellan regering och opposition. Regeringen har att förvalta, försvara och förklara dagens verklighet. Oppositionen kan beskriva och bedöma förhoppningar och faror inför framtiden. I vad mån har då oppositionen och mitt eget parti utnyttjat det överläget och fyllt den uppgiften? Jag tror att vi har gjort det för litet och för sällan. Mittenpartierna har i riksdagen och i sitt programarbete fört en politik främst inriktad på reformer i dagsläget. Målsättningen har i regel varit att den politik som man pläderat för också omedelbart eller ganska snabbt skall kunna förverkligas i beslut och konkreta handlingar. Vi har så starkt upplevt närheten till regeringsmakten att vi fört någonting som jag skulle vilja kalla för regeringspolitik i opposition. Vi har känt oss nästan lika ansvariga för den kortsiktiga politiken som om vi suttit i kanslihuset, och vi har ibland skyggat inför långsiktiga frågeställningar nästan lika mycket som de som befunnit sig där. Symbolen för den inriktningen, regeringspolitik i opposition, är skuggbudgeten. Oppositionen har i orimlig utsträckning låtit sitt eget arbete bestämmas av de ramar och förutsättningar som statsverkspropositionen angett. Förbättringar och förändringar av regeringsförslagen har vi angett med siffror, att-satser och detaljerade anvisningar. Med hjälp av bara bråkdelen av personal, resurser och tid har oppositionen ibland haft ambitionen att bygga upp en egen statsverksproposition, en »regeringspolitik i opposition». Det har också betytt att man i mycket har arbetat på regeringens egna villkor. Varje reformförslag skall betalas med besparingar eller skattehöjningar på något annat område. Samtidigt vet vi att osäkerheten i både inkomstoch konjunkturbedömningarna i statsverkspropositionen är och måste vara mycket stor och att de förändringar som vi har föreslagit ofta har hållit sig långt innanför propositionens marginal av felbedömningar och felräkningar. Och slutligen har oppositionen tvingats att utgå från den ekonomiska politik som regeringen fört och de möjligheter den har gett. Innanför dess ramar har man gjort förskjutningar, ofta av detaljkaraktär. Detta har ibland av oppositionens riksdagsarbete gett bilden av partier som mest rättar i marginalen. Det har inte gällt alla frågor, men det har gällt många frågor. Det har varit svårt att föra en långsiktig principiell debatt om framtiden parallellt med krav på kortsiktiga detaljförändringar i det kommande årets budget. När man har talat om skuggbudgetens ändringsyrkanden har motståndarna lätt kunnat skapa intrycket av strid om bagateller i stället för en debatt om principer. Skuggbudgeten är också ett uttryck för åtskilligt annat av uppläggningen av oppositionens riksdagsarbete. I utskotten gäller reservationerna oftare siffror och detaljer än skrivningar och principer. Det speglar en traditionell, naturligtvis hedervärd och ofta beundransvärd inställning hos många riksdagsmän i opposition: man är så intresserad att också från sitt minoritetsläge förändra en del av ett beslut att man gärna i utskotten gjort upp om Allmänpolitisk debatt och varit nöjd med »en positiv skrivning» och komprimisser i småsaker. Man har ibland upplevt sig själv, sitt parti och riksdagen som nära nog integrerade delar av ett större förvaltningsmaskineri och känt nästan samma ansvar för besluten som regeringen själv. Den delen av arbetet är ett inslag, och ett omistligt inslag, i ett parlaments funktioner. Men frågan är om det inte fått dominera för mycket och om inte skuggbudgettänkandet, också utanför budgetfrågorna, verkat hämmande på både debatten och det politiska arbetet inom oppositionen. Och bl.a. därför tror jag att regeringen kanske bättre har fullföljt sin uppgift i den arbetsfördelning mellan regering och opposition som jag här har talat om. Inte så att regeringen har fört en bättre politik — den kritik som vi i valrörelsen riktade mot socialdemokraterna var befogad och väl underbyggd. Men regeringen har utnyttjat sitt överläge mer systematiskt och med stor skicklighet. Jag beskrev det överläget så, att oavsett från vem eller från vilket parti ett förslag kommer så förvandlas det till regeringens politik och till dess tillgång när den själv väljer att förverkliga det. Oppositionen har sämre utnyttjat silt överläge: att mera fritt från dagsläget ställa krav och peka på problem = beträffande morgondagens samhälle. Att regeringen drivit regeringspolitik är naturligt. Att också oppositionen har gjort det är mera värt att observera. Jag hoppas därför att det blir en förskjutning av tyngdpunkten i oppositionens arbete. Det måste vara en uppgift för främst folkpartiet att mer än hittills disktuera centrala problem av långsiktskaraktär. I ett sådant arbete är det inte nödvändigt, ofta inte heller önskvärt, att binda sig för färdiga förslag. Det kan ofta vara viktigare att ställa problemen än att i detalj lösa dem. Det kan starta en debatt som gör det lättare för oss att se dagens frågor i ett längre perspektiv. Problem av det slaget berör naturligtvis en rad av samhällslivets områden. Vi står i starten av en stor och intensiv debatt om människors inflytande i olika former. Hur skall vi vidga medbestämmandet till nya områden: företagen, skolan, universiteten, värnplikten, stadsplaneringen, de lokala frågorna och många andra fält? Det är problem som jag tog upp i mitt första anförande här i kammaren för snart två år sedan. Centraliseringen av samhällsfunktioner och näringsliv fortsätter — hur skall den balanseras av ett fördjupat folkligt inflytande på beslutspro cesserna? Främlingskapet inför den kommunala styrelsen blir alltmer uppenbart — med vilka åtgärder vill vi göra allvar av talet om kommunal demokrati? Och i ett ännu längre perspektiv: Vi ser hur många beslut i den gemensamma marknaden, EEC, där också Sverige bör bli medlem, fattas av överstatliga organ under begränsad parlamentarisk kontroll. På vilket sätt vill vi att t.ex. Romavtalet bör förändras i ett kommande europeiskt ekonomisk-politiskt samarbete? Hur skall vi kombinera behovet i många frågor av internationell samverkan i överstatlig form med mer inflytande från människornas sida på de beslut som rör deras egen kommun och deras egen vardag? De internationella företagen växer sig starkare. Det är en utveckling som är ofrånkomlig när marknaderna blir så mycket större än nationerna. Men på vilket sätt tänker vi oss att i framtiden ställa också sådana företag under den typ av inflytande som är naturlig för nationella företag? Är lösningen här en internationell lagstiftning? Vi bör i så fall ta upp i vilka former och i vilka organ den skall beredas och beslutas. Vi står mitt uppe i en häftig debatt om ägarstrukturen i det svenska näringslivet. Hur tänker vi oss framtiden på detta område? Vi inser att stora enheter är nödvändiga — men också att de rymmer risker för en maktkoncen tration som vi ogillar. De flesta av oss förstår att förstatliganden i stor skala inte är någon tänkbar lösning — det skulle ju skärpa maktkoncentrationen utan att ge nämnvärda fördelar. är då en tänkbar utveckling, som bör stimuleras av modern liberalism, att vi strävar efter större balans och variationsrikedom i ägarstrukturen: enskilda företag, stiftelseförvaltade och personalägda företag, kooperativa, statliga och kommunala företag? Kan en sådan utveckling bättre skydda både balansen och konkurrensen? Men hur går den i så fall att förena med utvecklingen mot ett fåtal stora enheter i varje bransch i Europa? Dessa önskemål kan leda fram till en samverkan mellan nationerna som i dag inte finns. Och vilken typ av internationellt samarbete blir nödvändig för att bekämpa nersmutsning och miljöförstöringar i olika former, som inte känner några nationsgränser? Låglönegrupperna står i centrum av debatten men knappast i centrum av reformarbetet. På vilket sätt kan t.ex. en garanterad minimiinkomst utformas? Med vilken typ av skattesystem kan en sådan reform kombineras? Är lösningen här en dämpning av progressionen i vissa inkomstskikt och en avsevärd höjning av den indirekta skatten för att få resurser för mycket större transfereringar till framför allt låginkomsttagare och barnfamiljer? Kommunalskatterna växer snabbt och nästan okontrollerat. Är det möjligt att å ena sidan samordna statligt och kommunalt skatteuttag och att å andra sidan ge kommunerna rätt att ta kostnadskrävande initiativ? Vi talar om en sänkning av pensionsåldern. Men kommer inte i framtiden hela pensioneringstanken — att alltså en människa plötsligt ett år övergår från arbete till icke-arbete — att te sig förlegad? Lösningen längre fram måste nog bli en mycket individualiserad och stegvis pensionering. Den kan vara lättare att genomföra när arbetstiden minskar. Hur skall vi i framtiden finna mekanismer i samhället som snabbare än nu öppnar ögonen på oss för olika slag av minoriteter: missanpassade, kriminella, narkotikaskadade, handikappade av olika slag, homosexuella, de som har svårt att finna sig hemma i den typ av välfärdsstat som Sverige utvecklas till? Hur stor blir förståelsen för de avvikande, hur utformar vi den minoritetsmiljö som kommer att bestämma så mycket av lycka och olycka för tusentals medmänniskor? Och vi måste ta upp de krav som vi ställer på arbetet och arbetsplatsen i framtiden. Kan politiska instanser göra något genomgripande för de löntagare som har jobb där man har svårt att göra karriär, där arbetstempot är hårt och arbetsglädjen liten? Det talas om opinionsbildningens villkor i dag — men hur skall de vara i morgon? Radio-TV-monopolet är enligt min mening dömt att försvinna — men på vilka sätt tänker vi oss samarbetet över gränserna med internationella TV kanaler och satelliter? Reklamen kritiseras starkt i dag. Kanske kommer framtida regler att ställa upp villkor i form av minimiinformation i annonser. Och vi måste nog också göra en väldig satsning på konsumentupplysningen så att den och reklamen får konkurrera med varandra på litet mera lika villkor. Kanske kan det göra marknadsekonomin, där konsumenterna styr produktionen genom sina inköp, mer effektiv? Hur vill vi föra in vuxenutbildningen i det övriga skolväsendet, i ett utbildningssystem som ständigt ger en chans till omskolning, vidareutbildning och stimulans, helt oavsett en människas ålder eller uppnådda yrkesposition? Och vilken framtid skymtar i Vårdsverige, det samhälle som alltmer präglas av mycket gamla människor med ett accellererande vårdbehov? Vi måste ta mer av individuella hänsyn men också mer än nu rationalisera vården för att dämpa kostnadsstegringen — de kraven måste förenas och påverka t.ex. stadsplanering och utbildningsvägar. Herr talman! Jag skall inte ställa upp fler frågor eller fler områden; de finns i stora mängder. Vi kan alla formulera problem som vi anar men som vi i dag inte kan exakt fastställa eller ens i huvudddrag lösa. Vad jag avsett är bara att antyda typer av problem som jag tror att oppositionen i sitt arbete bör ta upp mer än hittills för att fylla sin uppgift, nyttja sitt överläge, bättre än under de gångna åren. Jag bär inte på illusionen att sådana långsiktsfrågor ensamma vänder den politiska vinden. Visst kommer också i fortsättningen de handfasta problemen i dagsläget och reformerna på kortare sikt att spela en huvudroll i debatten. Men jag tror ändå att tyngdpunkten i den liberala rörelsens arbete bör förskjutas en del från dagspolitiken till framtidsproblemen. I årets valrörelse var det just ett sådant perspektiv framåt som gladde mig mest. För första gången i vårt land fördes u-landshjälpen fram som ett centralt problem i en svensk valkamp. För första gången blev solidariteten med de fattiga länderna en huvudfråga i ett partis information och propaganda. För första gången satsade en partiledare på mängder av valmöten åtskilligt med tid och energi på att övertyga människor om varför den rika världen måste ta på sig mycket större bördor för att hjälpa den fattiga världen och att Sverige därför bör öka sin u-hjälp mycket snabbare än regeringen beslutat. Det kan sägas, och det har också sagts, att den delen av folkpartiets kampanj inte gav oss många röster. Vissa tror att vi förlorade på den. Jag vet inte hur det förhåller sig med det. Men det är väl tänkbart att socialdemokraternas trista försök att spela ut grupper av det svenska folket mot vårt krav på ökad u-hjälp kan ha haft någon framgång i år. Det ändrar dock ingenting i min bedömning av kampanjens värde på sikt. Det sades klart ut, av Sven Wedén och av oss andra, att vi drev ulandsfrågan inte för att vi trodde att vi skulle vinna röster på den, utan därför att vi ville använda valrörelsen för att övertyga människor om behovet av en ny internationell solidaritet. Och därför tror jag att vår kampanj i år — och den skall fullföljas under kommande år! — får en betydelse för utvecklingen som inget valnederlag kan rubba. U-landsfrågan har genom folkpartiets satsning fått en position också i den partipolitiska debatten som under kommande år, steg för steg, kommer att tvinga fram en snabbare ökning av biståndet. Det är ett exempel på hur ett långsiktigt perspektiv kan bära upp en förkunnelse som mest sysslar med dagens frågor. Sådana perspektiv är inte alltid och inte genast populära och röstvinnande. Men ofta, och särskilt i inrikespolitiken, kan de säkert vara det. Framför allt ger en mer långsiktig uppläggning av oppositionens arbete stimulans åt debatten, övertygelse och arbetsglädje för våra medlemmar och sympatisörer och en allmän respekt åt våra ambitioner, som kan göra 1970-talet till ett mer framgångsrikt årtionde än 1960-talet för de partier som två år framåt befinner sig i minoritet i riksdagens båda kamrar.

Herr talman! Under flera år har samhället gjort stora insatser för att stimulera och öka den s.k. geografiska rörligheten hos arbetskraften. Alla har väl varit överens om att den som har måst flytta från en ort till en helt annan del av landet för att erhålla arbete inte själv skall behöva stå för hela denna kostnad. Under hänvisning till att en ökad geografisk rörlighet skulle vara ett verksamt medel att öka den ekonomiska tillväxten i landet har de rörlighetsstimulerande åtgärderna undan för undan förstärkts. Från vårt håll har vi vid upprepade tillfällen varnat för den utveckling som måste följa i spåren av en sådan politik. Vi krävde tidigt en aktiv lokaliseringspolitik, och efter mycken och långvarig tvekan på många håll infördes år 1965 de lokaliseringspolitiska medlen. Dess värre har försöksverksamheten med denna politik kommit att äga rum under den tid av konjunkturavmattning som vi har fått uppleva. När investeringsaktiviteten över huvud är låg, ligger det i sakens natur att förutsättningarna inte är gynnsammare inom de områden där de lokaliseringspolitiska åtgärderna är angelägnast. Erfarenheterna av den hittillsvarande försöksverksamheten kan väl sägas vara, att det i huvudsak är den mindre och medelstora industrin som har svarat positivt på det uttalade samhällsintresset att försöka upprätthålla sysselsättningen i landets alla delar. Storindustrin har — med några glädjande undantag — varit tämligen likgiltig då det gällt att ta till vara de möjligheter som lokaliseringskungörelsen erbjuder. I några fall har man erbjudit sig att göra investeringar inom stödområdet med hjälp av investeringsfondsmedel, om man i motprestation har fått disponera flera gånger större andel för investering i områden som redan tidigare har haft överfull sysselsättning. Detta förekom självklart innan investeringsfonderna släpptes på grund av konjunkturavmattningen. Mig förefaller det bli avgörande hur vi lyckas med de lokaliseringspolitiska strävandena när konjunkturen på allvar vänder och investeringsviljan ökar. Utvecklingen hittills ger oss anledning att skärpa ansträngningarna. Man tycks allmänt vara ense om att det är tjänsteoch servicesektorerna som skall erbjuda de nya sysselsättningstillfällena i framtiden. Omskolningsverksamheten skall ju ges en mer markerad inriktning mot dessa sektorer nu framöver. Men vi kan ju inte blunda för att behovet och framför allt förutsättningar na för serviceoch tjänstesektorerna är beroende av sysselsättningsvolymen inom tillverkningssektorerna i landets olika regioner. Enligt tillgänglig statistik visar det sig, att totalantalet sysselsatta inom tillverkningssektorerna under perioden augusti 1962 till augusti 1968 har minskat med 152 000 personer. Samtidigt har det skett en koncentration av = arbetstillfällena inom denna sektor till vissa geografiska områden. I de län som drabbas av utflyttningen är verkningarna flerfaldigt negativa. När ett visst antal arbetstillfällen inom tillverkningssektorerna har försvunnit, har förutsättningarna för upprätthållande av tidigare erbjuden service radikalt försämrats och i många fall försvunnit. Möjligheterna att till området lokalisera nya arbetstillfällen har därmed ytterligare försämrats osv. Skatteunderlaget viker, samtidigt som kostnaderna för den av samhället tillhandahållna servicen blir större per enhet. Det hela blir en ond cirkel. Det är intressant att notera att man inom EEC på senare tid har börjat diskutera möjligheterna att främja olika områdens ekonomiska utveckling. Försök som gjorts att summera diskussionerna hittills synes ge vid handen, att parlamentsdebatterna i Strasbourg har befordrat det regionalpolitiska tänkandet inom EEC. I dessa debatter har det med eftertryck hävdats att icke enbart ekonomiska synpunkter — »maximering av socialprodukten» — kan tillåtas vara avgörande. Med stigande välstånd, menar man, måste allt större vikt fästas vid de sociala och kulturella aspekterna.

Deklarationer av denna typ rymmer ju förutom de ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska aspekterna en miljöpolitisk målsättning i vidaste mening. Jag tycker att det är ett uttryck för den helhetssyn, som vi från centerns sida så ofta har efterlyst. Om EEC-området med sin grad av välstånd anser sig ha »råd» med en sådan målsättning borde rimligen vi i Sverige kunna hålla oss med samma ambition. Den framtida politiska diskussionen kommer med säkerhet att rymma mycket av denna problematik. Det blir förvisso inte så alldeles lätt att precist formulera målet, liksom inte heller att staka ut vägarna och handlingslinjerna för att nå målet. Jag tror att principer och metoder, som ansetts självklara så länge det gällde att mäta resultatet enbart genom takten i den ekonomiska tillväxten, kommer att ställas under diskussion. Den ökade och ökande aktiviteten från kommunerna och landstinget i mitt eget län, liksom motsvarande aktioner från Jämtland, Norrbotten och andra delar av landet där man har lidit svårt av den hittillsvarande utvecklingen, ger klart besked om den oro man i de här bygderna känner inför framtiden. Agerandet från förtroendemännen på kommunaloch landstingsnivå skall också uppfattas som ett utslag av trycket från allmänheten i dessa områden, en allmänhet som med rätta finner att väsentliga jämlikhetsfrågor inte tillräckligt har tillgodosetts. Den av skattemedel betalda utflyttningen har hittills i främsta rummet tett sig som hjälp till den enskilde men börjar nu framstå som en utmaning mot hela bygder. Det socialdemokratiska greppet före och omedelbart efter valet gick ju ut på att »ja se, det enskilda näringslivet kan inte klara problemen, nu är det dags för staten att gripa in». Så sent som för någon halvtimme sedan fällde herr Högström i Kramfors ett sådant generellt omdöme, då han i slutet av sitt anförande sade att »det privata näringslivet har misslyckats med att skapa trygghet för de anställda». Det fanns inga reservationer, inga inskränkningar i detta generella omdöme. Han förklarade också, att nu är det dags för staten att gripa in. Det vore i och för sig underbart om det vore så enkelt. Nog verkar det som om man på sina håll inom socialdemokratin trodde att det är gjort i en handvändning att åstadkomma denna tulipanaros.

Nej, det finns skäl att besinna att företagsnedläggelser rimligen inte kan ske som en följd av en önskan att skada de anställda och den bygd där man har verkat. I varje fall måste detta höra till enstaka företeelser. Anledningen är naturligtvis den kalla ekonomiska verkligheten och att man inte har lyckats få bukt med den. Och var och en som talar om att staten skall träda i stället har skäl att påminna sig att den situationen inte kan te sig annorlunda för det statliga företag som skall arbeta i samma konkurrensklimat och under samma betingelser i övrigt som det enskilda och kooperativa näringslivet. Från vårt parti har vi tidigt gett besked om att konkurrens på lika villkor för enskild, kooperativ och statlig verksamhet skall tillåtas. Detta är för mig en hållbar principiell utgångspunkt. Det innebär att ett statligt projekt på kalkylstadiet skall undergå samma hårda prövning i samband med att kapitalbehovet skall tillgodoses som det enskilda och det kooperativa företaget är utsatt för. Klarar det den prövningen ser jag inget skäl varför det inte skulle komma till stånd. Sedan ligger det i sakens natur att det borde vara självklart att sådana etableringar i första hand bör ske i de områden av landet där bristen på sysselsättning är mest brännande. Handlar staten därvidlag på annat sätt motverkar man ju det syfte som man gett uttryck åt i lokaliseringspropositionen och i lokaliseringskungörelsen. Tiilkomsten av detta stöd måste ju ses som ett klart besked om samhällets intresse att upprätthålla sysselsättning i alla delar av landet. Enkelt uttryckt: de lokaliseringspolitiska insatserna måste stärkas och redskapen måste finnas till hands när investeringsviljan nu väntas öka. Det är angeläget att vi får ett slagkraftigt alternativ till den politik som går ut på att flytta människorna, en politik som regeringspartiet har varit den främsta tillskyndaren av och som vi från vårt håll varnat för på grund av de konsekvenser den skulle föra med sig. Vi måste ha rätt att vänta att näringslivet tar hänsyn till ett angeläget och uttalat samhällsintresse.

Herr talman! Det var fars dag för ett par dagar sedan i Sverige och även i Finland.

Jag blev uppringd av en tidning för att uttala mig, och jag fick också höra att de fäder som representerar arbetsmarknadens parter här i landet hade ställt sig helt frågande till hela problemställningen. Jag är ingalunda förvånad över detta. Det är svårt att i detalj följa hela den ganska ” avancerade jämlikhetsdebatt som förts här i landet.

Den jämlikhetsdebatt som i valrörelsen förts av mitt parti ända från 1960, då vi tillsatte den första arbetsgruppen, och fram till partikongressen i somras, då vi tillsatte en ny jämlikhetskommitté, har inte slagit igenom mycket i kammarens debatt i dag. Herrar Torsten Bengtson och Fälldin har verkligen nämnt jämlikhetsfrågorna. Herr Bengtson gick så långt att han uttryckte sin glädje över att dessa frågor har kommit i förgrunden nu, eftersom centern under åratal, som han uttryckte sig, har försökt driva på. Jag har mig inte bekant att centern har gjort detta. Tvärtom tvingades representanten för centerpartiet, då samtliga partiledare tillfrågades om jämlikhetsfrågorna för ungefär ett år sedan, tillstå att centerns kvinnoförbund har ett jämlikhetsprogram men att centern som sådan icke har något. Man räknade då uppenbar ligen inte med det jämlikhetsprogram som man tillsammans med folkpartiet skrev ihop 1964. Den konstellationen är kanske inte heller så aktuell längre. Det var också ganska intressant att lägga märke till att herr Holmberg talade om jämlikhet en enda gång i sitt anförande. När han kom in på möjligheterna att samla de tre förlorande borgerliga partierna till överläggningar om samverkan sade han att de skall komma in som likaberättigade parter. Jämlikhetskravet gäller även på detta område. Det är det enda som högern hittills i denna debatt har yttrat i jämlikhetsfrågorna. Jag tror att det skulle vara mycket värdefullt om en större del av högerns representanter i denna kammare och ute i landet ägnade mer intresse åt den rapport som vi nu har lämnat till Förenta Nationerna liksom alla andra medlemsländer. I rapporten döljer vi på intet sätt bristerna och skevheten i jämlikheten mellan män och kvinnor i det svenska samhället. Rapporten påtalar flickornas lägre yrkesambitioner, de otillräckliga daghemsplatserna, kvinnodiskrimineringen vid rekrytering och lönesättning, männens ensidiga försörjningsplikt mot familjen, fädernas dålika skydd i socialförsäkringarna och fädernas små möjligheter att i praktiken utöva sitt faderskap på samma villkor som mödrarna.

Man säger att vi i vårt svenska samhälle har integrerat detta med det ordinarie arbetet, och man ger en mycket fin och fyllig redogörelse för vår synnerligen avancerade och radikala diskussion. Det skulle nästan ha varit nog med denna deklaration vid ett tillfälle som detta om man inte också samtidigt tvingats att fälla vissa omdömen om diskussionens art. Jämlikhetsdebatten pågår så att säga på två plan här i landet och har pågått på dessa två plan sedan slutet av 1950-talet.

Vid sidan av denna debatt förs en annan, kanske ibland mindre högröstad, ibland inte ens så uppmärksammad.

Diskussionen i press, radio och TV skulle vara fullkomligt meningslös om inte denna andra praktiskt beslutande verksamhet funnes. Jag tror det är nödvändigt att deklarera de politiska organens stora betydelse för jämlikhetsfrågornas fortsatta frammarsch, just med tanke på att debatten i radio, TV och press har givits så stort utrymme. Men det händer väl endast i en valrörelse, herr talman, att man så totalt låter jämlikhetsdebatten glida på sned att man utnämner en engagerad debattör som icke tillhör något parti alls till partipolitisk idéprofetissa. Det är vad som har inträffat i den valkrets jag representerar. Det är väl också den incidenten som gjort att herr Holmberg i dag ställde frågan om hur vi socialdemokrater skall förfara nästa år då vi, med det stora ansvar som valsegern medförde för oss, under två år framåt med majoritet i båda kamrarna har möjlighet att forma framtidens samhälle. Herr Holmberg frågade om vi tänker avskaffa arvsrätten, om vi tän ker konfiskera förmögenheter. Såvitt jag vet har ingen från vårt håll påstått detta. Såvitt jag vet har detta icke förts fram av någon som tillhör vårt parti, vare sig under tidigare jämlikhetsdebatter eller under årets valrörelse. Men det har förts fram en tanke av en person som är anställd som expert av Göteborgs stad. Hon har upprättat en PM som hon vill lägga till grundval för kommunala och statliga fortsatta åtgärder för att bredda vägen till jämlikhet. I sitt diskussionsprotokoll har hon skrivit ned en del synpunkter, bl.a. sin egen mycket privata idé att arvsrätten är något som bör avskaffas i ett modernt samhälle.

Nämnda expert råkar nämligen vara gift med en man som är en framträdande socialdemokrat. Av denna anledning utnämner man henne dels till en av våra ledande idépolitiker, dels sätter man i gång med en radiodebatt som verkligen icke ger henne tillfälle att lägga fram sina synpunkter. Folkpartistiska tidningar och intervjuande radiodamer, av vilka den ena egentligen inte hade annat med programmet att göra än att hennes man förekom i årets valrörelse, fick anledning uttrycka sig synnerligen kritiskt om synpunkter som är gamla och välkända.

Den särbeskattning som finansministern för länge sedan begärt en utredning om sades vara skrämmande. Över huvud taget andades denna jämlikhetsdebatt såsom den seriöst fördes från ett håll en nästan medeltidsaktig skräckstämning kring hela problematiken. Det gick så långt att man till och med i valekon och på löpsedlar som delades ut fick, trots att synpunkterna i och för sig var självklara och riktiga, den skeva föreställningen att vi dels ville avskaffa arvsrätten, dels ta barnen från föräldrarna, när barnen fyllt tre år. Jag har känt ett behov att föra fram detta i årets remissdebatt. Vid senare tillfällen kan man så att säga inte diskutera valet och inslagen däri. Man kan kanske i efterhand säga att hela problematiken tedde sig en aning Grönköpingsmässig. Resultatet blev inte det man hade väntat sig. Man vann ingen tilltro till det som antyddes om socialisering av barn och borttagande av arvsrätt. I stället vann mitt parti här liksom i alla andra valdistrikt landet runt en stor och överväldigande seger. Härefter har också den debatt som förs om de lika villkoren vridits rätt i Västsverige. Vi har fått till stånd diskussioner om mannens emancipation vid sidan om kvinnans emancipation.

Vi har funnit att de i många stycken överensstämmer. I många fall är regeringens deklaration mycket mer långtsyftande och radikal och samtidigt mer realistisk än de teser som så en tid dominerade jämlikhetsdebatten i Göteborg. Jag tycker det är mycket synd, att skriften inte har tryckts i fler exemplar. Den borde verkligen läsas, inte minst av de högermän, på vilkas bord skriften fortfarande ligger oöppnad och oläst. Den borde också uppfattas som vad den är: inte bara en redogörelse för den faktiska ställningen mellan män och kvinnor och olika generationer och grupper här i landet, utan också en långsiktsplan över vad vi ämnar göra med det stora ansvar och det förtroende, som valet har givits oss. Samtidigt är den, herr talman, ett diskussionsinlägg som bör spridas också i andra länder. Här gäller det icke en kvinnosak, icke mäns och kvinnors könsroller. Här gäller det en mycket större och viktigare fråga, som omspänner alla fält. Det var detta vi ville säga även i årets valrörelse och som vi kan fortsätta att debattera först nu när larmet lagt sig och allt kan återgå till ordningen i alla valdistrikt i landet.